Fru talman! Eftersom Ivar Franzén har strukit sig från talarlistan, skall jag kommentera några av de frågor som Lennart Pettersson tog upp men som jag inte berörde i mitt huvudanförande. Det finns naturligtvis rader av ofullkomliga förslag i denna proposition. Jag har sagt att det delvis är försvarbart, eftersom man har haft så kort tid på sig i regeringskansliet. Men en del av dem är av sådan natur att det har varit direkt besvärande vid behandlingen. Låt oss säga det rent ut. Sådan har varit t.ex. frågan om vattenkraftsskatt med dess ofullkomligheter. Naturligtvis är detta inte tillfredsställande. Jag kan inte tänka mig att det är någon som tycker att man här i riksdagen skall behandla ett 300-miljonersprogram på mineralprospekteringsområdet, då det rent upp och ner i en mening anmäls att ett utvecklingsprogram skall utarbetas. Man menar att de bemyndigade får disponera dessa 300 miljoner. Det är detta vi kritiserar. Därför säger vi: OK. , redovisa detta, så får vi se vad vi kan göra på detta område. Låt oss då ta ett år i taget. När det sedan gäller satsningar klagar Lennart Pettersson på att vi inte finansierar dem. Vi gör faktiskt det. Det är klart att det här finns möjligheter att komma tillbaka. Vi föreslår t.ex. att energiupphandlingen skall tilldelas 300 miljoner. Det skall gå till oljeersättningsfonden, inte till något nytt organ som byråkratiserar det hela. När det inte finns pengar i oljeersättningsfonden, får regeringen komma tillbaka till de här frågorna, och vi får då pröva dem i deras sammanhang. Det har att göra med det förslag som regeringen har lagt fram och som vi avvisar till en del men inte när det gäller själva När det gäller anläggningar som eldas med torv och flis påstår Lennart Fredagen den Pettersson att vi genom att vilja begränsa resurserna försöker förhindra 17 december 1982 fliseldning. Det är precis detta som regeringen har gjort i ett särskilt beslut genom att införa hårda restriktioner i tillståndsprövningen för varenda flisanläggning från 70 000 till 30 000 m?. Detta är en förändrad inriktning av politiken, och det är därför det står i propositionen att stödet skall gälla anläggningar som har byggts för att eldas med främst torv. Och det är därför som man satsar på att främja kolintroduktionen. Det går inte att bortförklara den förändrade inriktningen genom den sortens tal. Jag konstaterar att investeringar i kolanläggningar i det här landet kan göras utan närmare precisering av miljökraven för kolanvändning på lång sikt. Jag har varnat för detta och sagt att det absolut inte får bli en fråga om förhandlingar om miljökraven, om hur mycket pengar som skall satsas av staten för att främja kolintroduktion etc. Det är viktigt för alla att veta vilka regler som gäller långsiktigt. Energiministern har sagt att satsningen på kol är lagom, enligt en artikel i tidningen Ny Teknik. Hur skall man kunna veta att något är lagom, om man inte talar om vilka krav man ställer från miljösynpunkt? Man har inte ens lovat att ge explicita krav beträffande kolet, utan man talar om samlade bestämmelser för fossilbränslen. Det gjorde bl.a. Grethe Lundblad tidigare i dag. Detta är några kommentarer till vad Lennart Pettersson har sagt. Att det har blivit fler reservationer den här gången, Lennart Pettersson, beror bl.a. på att moderaterna nu i ökad utsträckning särar ut sig från socialdemokratin.
Herr talman! Några ord till Lennart Pettersson med anledning av vad han sade om fasta bränslen — kol osv. Torvutvinningen släpar efter, sade Lennart Pettersson, och därför skall vi satsa på den. Ja, visst släpar den efter. Det har inte blivit de satsningar som man förutsatte i tidigare energipropositioner, och det har blivit långt ifrån de satsningar som skulle ha varit möjliga, om man hade följt våra förslag. Vi har länge drivit frågan om torvutvinning och påpekat att torven är en stor inhemsk resurs. Men också andra områden släpar efter — biomassa i allmänhet, framför allt skogsavfall, från energiskog, vass, jordbruksavfall osv. Allt detta utgör en inhemsk resurs som är mycket viktig och som vi också måste satsa på. Vi kritiserar propositionen därför att i den sägs ingenting om dessa inhemska fasta bränslen. Man talar bara om kol och torv. Det gör oss, som har hållit på med dessa frågor några år, litet oroliga. Som jag sade tidigare reagerar vi också mot att man skall relatera priserna. 99 Kol skall göras billigt, lättillgängligt och bra, och priset skall sättas så att kol kan konkurrera med olja. Men man säger ingenting om att relatera priserna på de inhemska fasta bränslena så att de också blir konkurrensdugliga. Detta är en allvarlig brist. Jag varnar än en gång för risken att vi går in i ett nytt importberoende, denna gång av kol för att ersätta oljan. Även om kolet är billigt i dag betyder det inte att det vid sekelskiftet eller år 2020 kommer att vara en billig energiresurs. Vi riskerar att göra samma fel nu som vi gjorde på 1950-talet, när man slängde all annan värmeteknik och bara satsade på olja med de fatala konsekvenser som vi har fått uppleva under 1970-talet. Jag varnar för detta. Jag tycker att man mycket väl skulle ha kunnat satsa litet mera på just inhemska bränslen, framför allt det lättillgängliga skogsavfallet och odlingen av energiskog. Där finns en utvecklad teknik för flisoch pelletstillverkning. Många socialdemokrater från olika kommuner är mycket intresserade av detta. Vi vet att det ger jobb och är väldigt bra för vår handelsbalans. Det är mycket allvarligt att man inte har sagt någonting härom, och det har vi kritiserat i våra motioner och reservationer.

Herr talman! Jag tar mig friheten att försöka något dämpa Lennart Petterssons lovsång till förslaget om upphandling inom energiområdet och dess finansiering. Regeringen föreslår ett nytt reservationsanslag på 700 milj.kr. Regeringen nöjer sig inte med detta förslag utan föreslår i samma veva inrättandet av en delegation, som skall förfoga över dessa medel och ta hand om fördelningen. Vi från folkpartiet delar inte regeringens uppfattning att en statlig delegation alltid är det bästa organet för att utföra sådana här fördelningsuppgifter. Det finns redan ett organ, som mycket väl kan ta hand om denna uppgift, nämligen oljeersättningsfonden. Vi har i vår motion och i vår reservation pekat på att just denna fond bör få uppgiften att klara fördelningen. Detta är ett typiskt exempel på att det, när socialdemokraterna vill göra nya satsningar på ett område, skall byggas upp en byråkrati kring det hela. Det blir inte bara central styrning utan även en central byråkrati. Jag är helt övertygad om att kommunerna i många fall är bäst skickade att ta hand om dessa uppgifter. Det är ytterst viktigt att vi inte på central nivå försöker styra utvecklingen. Jag upprepar att jag är helt övertygad om att kommunerna bäst känner till dessa frågor.

Herr talman! Jag vill rikta några kommentarer till mina meddebattörer. Per Unckel har fått för sig att upphandlingsdelegationen skulle utgöra ett hot mot den kommunala självstyrelsen. Det är precis tvärtom. Den är ett stöd för kommunernas satsningar på detta område. Kommunerna bibehåller givetvis sin självständighet. Deras handlingsutrymme ökar genom att det finns ekonomiska resurser i form av mera pengar, som kan ställas till deras förfogande. Därigenom kan de kanske vidta flera investeringar av betydelse också för landet i dess helhet, inte bara för de egna kommuninvånarna, än de annars hade kunnat göra. Upphandlingsdelegationen är alltså ett organ, som skall arbeta i samverkan med och inte i strid med kommuner och företag. De pengar som detta organ skall ha till sitt förfogande kommer att ha stor betydelse, om man verkligen vill gå vidare och snabbt utveckla olika typer av alternativa energikällor. Detta var vi tidigare i denna riksdag överens om, när vi följde upp folkomröstningens resultat i form av ett riksdagsbeslut. Då måste samhället satsa hårt och bestämt på de alternativa energislagen och, förhoppningsvis, på så många inhemska energislag som vi över huvud taget kan få fram inom rimliga ekonomiska gränser. Gör vi inte det, kan vi inte heller klara uppgiften att minska det starka oljeberoende som vi fortfarande har och att avskaffa kärnkraften på sikt enligt det beslut som har fattats. Men för moderaterna är det här kanske ett ganska enkelt problem, för uppenbarligen ställer de inte längre upp på folkomröstningens resultat. Det framgår mer och mer för varje motion de väcker på det energipolitiska området. De mäler sig ut ur den gemenskap som vi tidigare hade när det gäller de grundläggande energipolitiska målen. Per Unckel betvivlar effektiviteten ur sysselsättningssynpunkt av stödåtgärder på energiområdet. Tänk, jag trodde faktiskt att vi här i riksdagen var överens om behovet av en aktiv konjunkturpolitik och att dessa åtgärder kan göra nytta när det gäller att brygga över sysselsättningsproblem inom industrin. Vi kan göra satsningar som minskar importen och sysselsätta mycket mer folk än om vi skulle importera motsvarande energiråvaror. Det är en linje som vi tidigare varit helt överens om. Också på den punkten säger nu moderaterna nej. Ni hänvisar till er politiska linje. Ja, men den prövades ju under de borgerliga regeringsåren, och för varje år som gick blev det bara sämre ur sysselsättningssynpunkt, industriinvesteringarna blev lägre och lägre för vart år som gick. Vi har prövat er modell, Per Unckel. Den har inte fört Sverige ur krisen, utan den har fört Sverige längre ner i krisen. Det är dags för en aktiv konjunkturpolitik och en aktiv investeringspolitik. Det satsar nu den socialdemokratiska regeringen på. Olof Johansson kritiserar oss för att otillräckligt ha motiverat vad de 300 miljonerna på det mineralpolitiska området skulle användas till. Jag kan då bara säga att de närmare riktlinjerna får utformas i nära samråd med myndigheter och organ som skall ha hand om jobbet på området. Det ger ett bättre resultat än om vi lägger fram ett antal centralistiskt bestämda riktlinjer här i riksdagen. Det väsentliga är att pengarna kommer fram. Vi vet att det finns mineralresurser i vårt land som icke är utnyttjade. Det är dem vi vill ha fram, och därför vill vi genomföra det föreslagna femårsprogrammet. Jag tror att det är riktigt att man tänker långsiktigt på detta område och inte går fram med ettårsprogram. Det är alltså motiveringen till att vi nu föreslår 300-miljonersprogrammet under en femårsperiod. Man kan naturligtvis gå in i detalj på område efter område och efterlysa mer motivering, mer planering osv., innan riksdagen skall fatta beslut. Risken är att vi aldrig kommer fram till några beslut i riksdagen. Jag kant.ex. kontra med att fråga Olof Johansson: Varför fördubblade ni i ert förslag stödet till fjärrvärmeutbyggnaden från 300 miljoner till 600 miljoner? Det finns inte särskilt mycket av motivering i de skrivningar som ni har i er motion. Slutligen tror jag inte att det blir mindre byråkrati om pengarna för upphandlingen skulle läggas under oljeersättningsfonden, utan det skulle bli lika mycket. Vi tycker nog att det här skall skötas i decentraliserad form. Oljeersättningsfonden har sina uppgifter och upphandlingsdelegationen kommer att ha sina.

Herr talman! Lennart Pettersson gjorde för ett ögonblick sedan en uppvisning i den högre akrobatiken genom att våga sig på påståendet att den kommunala självstyrelsen gynnades av en statlig upphandlingsdelegation. Mycket kan man säkerligen använda en statlig upphandlingsdelegation till, men inte till att vidga kommunernas självstyrelse. Ni har ju klagat, Lennart Pettersson, under alla de sex borgerliga regeringsåren på att kommunerna haft alldeles för mycket att säga till om i energipolitiken. Så varför nu försöka hävda att de får ännu mer att säga till om bara vi inrättar en ny statlig myndighet? Konsekvens, Lennart Pettersson, är en dygd, också om man företräder regeringspartiet. Pengarna kommer emellertid, säger Lennart Pettersson, att få enorm betydelse — manöverutrymmet ökar nämligen genom de nya pengar som nu ställs till kommunernas förfogande. Ja, så kan det synas. Men, Lennart Pettersson, en ekonomisk politik som leder till att budgetunderskottet och inflationen ökar på ett sätt som snart blir helt okontrollerbart, minskar samtidigt manöverutrymmet, inte bara för kommunerna utan för varje enskild människa och för industrin. Så det kortsiktigt bekväma blir det långsiktigt besvärliga för landets ekonomi och för de enskilda människorna. De 1 200 miljoner ni nu vill satsa på energiområdet är ändå 300 kr. per hushåll — pengar som jag inte är övertygad om att hushållen har råd att lägga ut. Moderaterna mäler sig ut ur gemenskapen, säger Lennart Pettersson. Ja, om gemenskapen är att hand i hand vandra mot den ekonomiska avgrunden, så ber moderaterna att få kliva av. Vi ställer inte upp på en ekonomisk politik som gör att budgetunderskottet går över hundramiljardersstrecket. Vi ställer inte upp på en politik som accepterar 15 9 inflation. Vi ställer inte upp på att öka de statliga utgifterna i ett huj under några få riksdagsdebatter med 20 miljarder kronor och skatterna med 10. I detta hänseende, Lennart Pettersson, ber moderaterna att få mäla sig ur. Däremot ställer vi upp på varje politik som leder till att svensk industris konkurrenskraft ökar. Det är bara därigenom som landet återigen kan sättas på fötter. Får jag fråga Lennart Pettersson: Varför skall skattebetalarna betala 700 milj.kr. för stöd till industri som har utvecklat kommersiellt gångbar energiteknik? Varför i hela friden skall skattebetalarna behöva avstå 150-200 kr. om året för att stödja industri som kan sälja sina produkter och därigenom kan låna pengar på kreditmarknaden för att expandera sin verksamhet? Ligger det någon som helst rim och reson i en sådan politik? Och till statsrådet Birgitta Dahl som sitter och lyssnar på debatten: Hade det inte varit klädsamt om regeringen redovisat motiven för de 700 miljonerna något mera omfattande än en kryptiskt formulerad halvsida i propositionen? Till slut, herr talman: Man får inte tro att det genom att höfta till skattemiljoner går att tänka bort det enkla faktum att somt i detta samhälle är lönsamt och somt är olönsamt. Att ge det lönsamma en chans innebär hushållning med skattebetalarnas pengar. Och det är faktiskt skattebetalarnas pengar som regeringen och riksdagsmajoriteten i dag så lättvindigt bollar med.
Herr talman! Att samverka med kommunerna i upphandlingssammanhang kan ju oljeersättningsfonden göra. För det behövs ingen ny myndighet — samtidigt som man nu inrättar ett energiverk. Det är självklart att det mineralpolitiska programmet bör vara långsiktigt. Men det är ännu inte utarbetat. Det skulle kunna vara så att berörda myndigheter och intressenter inbjuds att vara med, och när man därefter är klar med programmet för utveckling och prospektering så lägger man det på riksdagens bord och begär de pengar man anser sig behöva. Ni har valt den omvända ordningen, och det är anledningen till att vi säger nej till de fyra åren, men ja till det första för att verksamheten skall komma i gång. Jag kunde dra paralleller, som Lennart Pettersson mycket väl känner till, om t.ex. teknikupphandling på dataområdet. Där hade jag också en femårsplan. Den var underbyggd och förankrad i datadelegationen och hos alla partier. Men det gick ändå inte att i riksdagen få en plan för mer än ett år, utan jag fick komma tillbaka. Det är litet olika bedömning på olika områden, skulle man lugnt kunna säga, och det är olika hård restriktivitet i ekonomiska sammanhang. När det gäller fjärrvärme och att vi inte motiverar de resurser vi satsar där kan jag säga att det ju beror på att detta är en gammal och känd, etablerad politik och teknik. Vi menade dessutom att man skulle främja lågvärmesystemen, men det förändrar inte huvudsaken: Fjärrvärmestöd har vi faktiskt gett på olika sätt under lång tid. Men i övrigt är det ju nya saker som diskuteras. Det finns inte något större intresse att diskutera varför kolsatsningen kommer före miljökraven. Jag kan förstå det, eftersom det är en bakvänd ordning. Jag vill till sist markera att jag hoppas att man inte delar den uppfattning som en ledande socialdemokratisk kommunalpolitiker, vice ordföranden i Kommunförbundet, uttryckte för något år sedan: Koleldade anläggningar bör byggas så, att de i framtiden kan förses med rökgasrening och avsvavling, men vi anser att det är fel att ställa alltför hårda krav nu. Jag vill ge ett löfte. Vi kommer att hårt bevaka hur den socialdemokratiska energipolitiken framöver utvecklas på detta och andra områden.
Herr talman! Det gläder mig oerhört att Lennart Pettersson har kommit underfund med att det inte är så lyckat att gå ihop med moderaterna, varken när det gäller energipolitiken eller i andra frågor. Det visar sig att de nu, som det sades här, mäler sig ut. Detta är glädjande. Annat var det på den glada kärnkraftstidens dagar, då Per Unckel, Carl Tham och många socialdemokrater —-inga namn nämnda -— här i kammaren dunkade varandra i ryggen. Jag hoppas att tillnyktringen fortsätter. För den som vill representera löntagarna eller arbetarklassen finns det ingenting att hämta i ett samarbete med moderata samlingspartiet eller andra högerkrafter, varken när det gäller energipolitiken eller i fråga om annan politik. Det kan det vara viktigt att komma ihåg i framtiden. Jag vill återvända till den tidigare diskussionen om introduktionen av inhemska bränslen, som är en viktig fråga. Det har inte kommit fram tillräckligt i propositionen och utskottsbetänkandet. Nu sade Lennart Pettersson att kravet på utnyttjande av inhemska bränslen kommer att tillgodoses i upphandlingsdelegationen. Det är bra. Jag hoppas att den tar fasta på att det inte bara skall ske en upphandling för en massiv kolintroduktion utan att anslaget också, som vi fick höra i Lennart Petterssons senaste anförande, skall kunna användas för att främja utnyttjandet av andra bränslen. Men det står inte särskilt klart uttalat, varken i propositionen eller i utskottsbetänkandet. Det hade man kunnat markera litet bättre.

Herr talman! De olika ställningstaganden som utskottsmajoriteten och reservanterna har intagit och som kommit till uttryck i civilutskottets betänkande nr 8 grundar sig på skilda uppfattningar om den ekonomiska politiken. Vi har ju haft två dagars debatt som har klarlagt var skiljelinjerna går mellan majoriteten och oppositionen. Socialdemokraternas linje är ju att pressa ner den enskilda konsumtionen genom devalvering och genom — som man hoppas — små löneökningar. Socialdemokraterna accepterar utan vidare ett kraftigt höjt budgetunderskott, som medför ett fortsatt högt ränteläge och en kraftigt ökad inflation. Centern anser denna politik felaktig. Vi satsar på förbättrade villkor för näringslivet för att öka exporten och minska importen. Vi säger klart ifrån att man måste hejda statens, landstingens och kommunernas kostnadsökningar och krav på ökade skatteuttag. Besparingar är nödvändiga för att bekosta de satsningar som vi anser behöver göras i form av extra investeringar i t.ex. vägar, järnvägar, ytterligare byggnadsarbeten och beredskapsarbeten av skilda slag. Vi säger också att det både ekonomiskt och sysselsättningsmässigt är viktigt att satsa på energibesparande åtgärder och bättre utnyttjande av inhemska energikällor. Vi anser det vidare viktigt med miljöförbättrande åtgärder— i detta fall de åtgärder som kan göra bostäder och bostadsområden mer attraktiva. Jag skall inte gå längre in på den ekonomiska politiken, för den har vi som sagt diskuterat ett par dagar, och det är knappast möjligt att tillföra några nya argument. Jag tycker ändå att det är viktigt att konstatera att det är våra skilda uppfattningar om den ekonomiska politiken som har styrt majoritetens och reservanternas ställningstaganden i vårt betänkande nr 8. Civilutskottets betänkande är av den anledningen inte någon mera inträngande analys av de föreslagna åtgärdernas roll från bostadspolitisk synpunkt. De är av karaktären socialdemokratiska vallöften, utformade för att ge en viss ökad sysselsättning i byggbranschen. Regeringen föreslår temporära hyresrabatter för nyoch ombyggnader som påbörjas 1983 och 1984. Från centerns sida yrkar vi avslag på detta. Redan i dag är finansieringsvillkoren generösa, menar vi. Det är ju dessutom så att dessa rabatter inte kan användas av andra kommuner än dem där det finns bostadsbrist. Storstockholmsregionen har nämnts såsom ett sådant område. Socialdemokraterna förstärker dessutom genom den här typen av bostadspolitik den särställning som Stockholmsregionen redan i dag har sysselsättningsmässigt. Tittar man på en annan storstadsregion, Göteborg t.ex., är situationen helt annorlunda. Det är mycket märkvärdigt att stimulera bostadsbyggandet i Göteborgsregionen, när regionen själv efter långa diskussioner nu kunnat enas om på vilket sätt man skall dra ner bostadsbyggandet i Göteborgs kommun och i förortskommunerna. Däremot menar vi från centerns sida att man kan fortsätta med den typ av stimulansåtgärder som nu finns och sådana som folkpartiet har föreslagit i sin motion. Att socialdemokraterna själva är tveksamma om hyresrabatternas effekter framgår av att de föreslår att de som ändå är avvaktande till att starta skall stimuleras med hyresförlustgarantier. Med hänsyn till vad jag har sagt om hyresrabatter är det självklart att vi från centerns sida även går emot detta förslag. Däremot delar vi regeringens uppfattning när det gäller lånereglerna vid ombyggnad av hus och outhyrda lägenheter. Vi menar att det är en riktig och nödvändig åtgärd att försöka få användning för utrymmen som ändå kostar stat och fastighetsägare pengar. Men vi går emot de opreciserade åtgärder som regeringen vill vidta för. de värst drabbade företagen. I de fall då företagen inte kunnat lösa sina problem på annat sätt än med kommunala bidrag, kan ju kommunen söka kompensation i det extra skatteutjämningsbidraget. Vi accepterar också lånemöjligheter på kapitalmarknaden för underhållsåtgärder. Ett förbättrat underhåll är i många fall nödvändigt, och det är också sysselsättningsmässigt betydelsefullt. Vi menar dock att man kunde ha en lägre belastning på budgeten under de kommande åren genom att räkna upp räntan snabbare. Vi föreslår alltså 0,75 i stället för 0,5 96 per år. Folkpartiets förslag i detta avseende, som innebär en budgetbelastning på ungefär 900 miljoner, kan vi för vår del inte ställa upp bakom. Redan när vi i somras presenterade centerns synpunkter på 1980-talets bostadspolitik, konstaterade jag att det fanns så många utredningar färdiga, och ytterligare några på väg att bli avslutade, som omfattade olika avsnitt av bostadspolitiken, att det vore värdefullt med en samlad översyn. En sådan utredning har regeringen nu beslutat att tillsätta, och jag utgår ifrån att utredningen, som ju har ganska omfattande direktiv, även kommer att syssla med hyressättningssystemet. Genom detta är vårt yrkande tillgodosett, och det finns därför nu ingen anledning för mig att yrka bifall till reservationen 15 vid civilutskottets betänkande. Herr talman! Jag vill med detta yrka bifall till reservationerna 1 b, 2,4 b,5, 6 b och 12 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Enligt moderaternas uppfattning skall bostadspolitiken ge förutsättningar för människor att välja den bostad och den upplåtelseform som de själva eftersträvar. Detta val måste alltid innebära en avvägning mellan å ena sidan bostadens standard och kvalitet och å andra sidan kostnaden för bostaden. För att valfriheten skall ges reellt innehåll fordras att bostadsmarknaden verkligen fungerar. Reglerna för hyresrätt och bytesrätt — liksom de regler som avser köp och försäljning av bostadsrättslägenheter och ägda lägenheter — måste ge goda förutsättningar för en smidigt fungerande marknad. På en fri marknad anpassas produktionen av bostäder — i flerfamiljshus, i småhus med hyresrätt eller bostadsrätt eller som är enskilt ägda — till konsumenternas efterfrågan. Därför måste den svenska bostadspolitiken enligt vår uppfattning steg för steg läggas om, i syfte att dels möjliggöra för medborgarna att fritt välja det slags bostad och upplåtelseform som vederbörande önskar, dels begränsa den offentliga styrningen av bostadsmarknaden och de höga indirekta bostadskostnaderna. Herr talman! Det är utifrån denna grundsyn som vi moderater har granskat regeringens proposition om vissa stödåtgärder på bostadsområdet. Regeringen föreslår ett antal nya selektiva lån och bidrag. Förslagen kan sammanfattas med att de leder till sämre marknadsanpassning, till färre incitament att sänka byggkostnaderna och till en förstärkning när det gäller de grundläggande problemen på den svenska bostadsmarknaden. På grund av arbetsbelastningen här avser jag att i detta inlägg närmast beröra de två moderata reservationerna 1 och 2. Förslaget om temporära hyresrabatter motiveras i proposition 50 på följande sätt: ”Av hänsyn till sysselsättningsläget i byggbranschen och till behovet av en tillräcklig produktion av bostäder främst i bristorterna är det angeläget att minska bostadskostnaderna i nybyggda fastigheter.” Sysselsättningsläget i byggbranschen kunde förvisso vara bättre. Men arbetsmarknadsläget i sig kan aldrig vara ett argument för ökad nyproduktion och ombyggnad. Att producera bostäder som inte efterfrågas leder till att antalet tomma lägenheter ökar — inte till varaktig sysselsättning och inte heller till att en numera riksbekant gardinfabrik i Kinna kan öka sin produktion och därmed sysselsättningen. Det är dessutom förkastligt ur samhällsekonomisk synpunkt. Antalet tomma lägenheter överstiger i dag 30 000, och då har jag inte räknat med de lägenheter som är outhyrda på grund av ombyggnad o. d. De tomma lägenheterna blir dessutom fler för varje månad, och antalet orter med överskott på hyreslägenheter ökar stadigt. Sänkta boendekostnader stimulerar efterfrågan. Ja, så långt kan vi acceptera bostadsministerns resonemang. Men att denna efterfrågan skulle bli så stark att nyproduktionen skulle öka utöver nuvarande nivå genom regeringens förslag, tror vi inte på. Vi accepterar heller inte att efterfrågan på detta sätt stimuleras med ökade subventioner. Boendekostnaderna bör sänkas. Men det bör ske genom att byggkostnaderna sänks. Byggandet måste avregleras. Det är inte fler regler och paragrafer som behövs utan färre. Vi har här i kammaren påvisat att färre normer och ett nytt låneregelsystem med enhetslån skulle förbilliga bostadsbyggandet kraftigt. Med en sådan politik kan boendekostnaderna sänkas väsentligt mer än genom regeringens hyresrabatt, utan att öka statens utgifter. Det blir dessutom en bestående sänkning — inte en temporär. Vi moderater avvisar också regeringens förslag om en hyresförlustgaranti. Motivet för detta förslag sägs vara att kommunerna och företagen även på många orter, där det enligt regeringens uppfattning finns uppenbara behov av att bygga bostäder, är tveksamma när det gäller att sätta i gång nya projekt, med hänsyn till risken att lägenheterna inte blir uthyrda. Jag har redan beskrivit hur antalet tomma lägenheter ökar, både i antal och i allt fler kommuner. Bostadsföretagen och många kommuner har lärt sig läxan från 1970-talets mitt. Det är dyrt att stå med tomma lägenheter — mycket dyrt. Man anpassar produktionen till efterfrågan. Nr 54 Vi accepterar inte att man försöker förmå bostadsföretag och kommuner Fredagen den att bygga bostäder som inte behövs, genom en särskild hyresförlustgaranti.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
Herr talman! I inledningen till civilutskottets betänkande om åtgärder inom bostadsområdet säger man att förslagen i propositionen och i motionerna utgår från skilda synsätt på den ekonomiska politiken. Detta har alla klart för sig, bl.a. genom den debatt vi hade här i kammaren i onsdags. Utgångspunkten för förslagen i propositionen är att öka sysselsättningen inom bostadsbyggnadssektorn och samtidigt förbättra betingelserna för bostadsförsörjningen. Jag vill erinra om att det under de senaste åren inte har satts upp några begränsningar i form av nybyggnadsramar, utan att helt andra faktorer har styrt omfattningen av nybyggandet. Nybyggandet kan behöva öka, men jag tror inte att de förslag som regeringen nu lägger fram är det rätta sättet att stimulera nybyggandet. Förslagen i propositionen är ett mindre väl genomtänkt provisorium, som föder nya regleringar och som ytterligare fjärmar bostadsmarknaden från verkligheten. Så till de delar av bostadsministerns förslag mot vilka folkpartiet har invändningar. Herr talman! Jag följer propositionsordningen och börjar med förslaget om temporära hyresrabatter avseende nybyggnadsverksamheten. Även om hyresrabatterna främst skall ges för nybyggande i orter med brist på lägenheter, måste jag tillstå att jag har litet svårt att hänga med i resonemanget. Vad gör man när hyresrabatterna slutar utgå? Ökar då hyresgästernas betalningsförmåga helt plötsligt? Nej, det här förslaget är en uppehållande manöver grundad på regeringens brist på förslag i avsikt att ge bostadspolitiken ett mer långsiktigt innehåll. Civilutskottets majoritet har en minst sagt anmärkningsvärd utgångspunkt för att acceptera regeringens förslag, nämligen att hyresrabatter bör införas så att bostadskostnaderna minskar i nybyggda hus. Jag tror inte att kostnaderna sjunker. Däremot kommer staten att få ta på sig en relativt större del av byggnadskostnaderna. Visst är hyrorna höga, men jag anser att vad regeringen nu gör är att skjuta problemen framför sig. Jag vill påstå att de temporära rabatterna så småningom kommer att framstå som permanenta. Det kommer troligen inte att kunna undvaras utan nya subventioner. Men 101 subventioner löser inga problem utan maskerar dem bara. En annorlunda situation föreligger avseende ombyggnad av bostäder. Detta är en verksamhet som bör uppmuntras, och folkpartiet har föreslagit fortsatta stimulansbidrag i form av ombyggnadsbidrag. Dessa bidrag infördes på initiativ av den förra regeringen och har medfört att ombyggnadsverksamheten ökar högst väsentligt. Vi anser att ombyggnadsbidraget skall förlängas för ombyggnadsarbeten som påbörjas under 1983-1984 och att bidraget även skall omfatta hiss. Antalet outhyrda lägenheter uppgår f. n. till ca 37 000 och ökar snabbt. Att då införa en hyresförlustgaranti och så att säga bygga på lager framstår inte som särskilt angeläget. Jag anser att det är mycket olyckligt att genom en garanti ytterligare öka antalet lediga lägenheter. Det är flera än vi i folkpartiet som kritiserar det här förslaget. Jag vill erinra om att framstående företrädare för de allmännyttiga bostadsföretagen har varnat för ett ökat bostadsbyggande med fler tomma lägenheter än f. n. som följd. Folkpartiet kan inte heller ställa sig bakom regeringens förslag om ett särskilt stöd till de värst drabbade företagen. Dessa företag ligger nästan undantagslöst i orter med svåra sysselsättningsproblem på grund av strukturförändringar inom företagsverksamheten. Dessa orters problem löses inte genom det stöd som förordas i propositionen. Särskilda medel för ändamålet bör inte heller utgå. Bostadsministern anmäler att finansiering av underhållslån kommer att ske via kapitalmarknaden och att ca 900 milj.kr. kommer att ställas till förfogande för ändamålet. För allmännyttiga bostadsföretag föreslås att underhållslånen förenas med räntebidrag. Regeringens förslag kommer ytterligare att förstärka skillnaden i kostnadsparitet mellan olika ägarkategorier, med åtföljande snedvridning av hyressättningen som följd. Vi vänder oss kraftfullt mot denna diskriminering av privata fastighetsägare. I avvaktan på underhållsfondsutredningens förslag till en långsiktig lösning av underhållsfinansieringen bör subventionsfria underhållslån ställas till förfogande. Vi kan inte heller acceptera regeringens förslag om bokföring av underhållslån. En ytterligare urholkning av principerna för bokföring av dessa lån bör inte komma till stånd. Det finns inte heller tillräckliga skäl att acceptera den temporära vidgning av tillämpningsområdet för boendemiljöbidragen som bostadsministern förordat. Boendemiljöbidrag bör även i fortsättningen förbehållas områden där de behövs på grund av de sociala förhållandena eller på grund av behov av att minska antalet lediga lägenheter.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

Nr 54 Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna har i anslutning till de Fredagen den regeringsförslag som nu behandlas angående stödåtgärder till bostadsförsörj — 17 december 1982 ningen i motion nr 127 i stort sett begränsat sig till att föreslå vissa temporära åtgärder, som har till syfte att stoppa eller kraftigt begränsa hyreshöjningarna. Jag skall i detta inlägg i huvudsak uppehålla mig vid detta. De flesta av de åtgärder som föreslås i propositionen är positiva, men de får nästan inga — eller mycket begränsade — effekter på boendekostnaderna för år 1983. Inte heller innebär förslagen sådana fördelningspolitiska förändringar på bostadsmarknaden som enligt vpk:s mening är nödvändiga för att man skall få större rättvisa. Det blir med andra ord alldeles för små lättnader för hyresgästerna. I propositionen sägs att de reformer som föreslås i huvudsak måste finansieras genom omfördelning inom det verksamhetsområde som de avser. Följdriktigt hade det enligt vår mening varit att då föreslå åtgärder som inneburit ökad rättvisa på bostadsmarknaden mellan olika upplåtelseformer. Så är inte fallet, utan nu begränsar sig den omtalade omfördelningen till flerfamiljshusen, och det sker ingen omfördelning mellan hyrda och ägda bostäder. Trots att socialdemokraterna i oppositionsställning var motståndare till den borgerligare regeringens och riksdagsmajoritetens beslut om extraupptrappningar av de garanterade räntorna, föreslår man nu ingen ändring. Vänsterpartiet kommunisterna vidhåller sitt tidigare förslag om att slopa denna upptrappning för de allmännyttiga bostadsföretagen. De under våren 1982 beslutade extraupptrappningarna medför enligt propositionen för hyreshusens del kostnadsökningar på mellan 2:40 och 13:20 per kvadratmeter under år 1983. Det motsvarar mellan ca 200 och 1 000 kr. per år för en normal hyreslägenhet, beroende på vilket år den blev färdigställd. Omkring en miljon hushåll inom de allmännyttiga bostadsföretagen och hos privata hyresvärdar berörs direkt eller indirekt av hyresförhandlingar och hyresuppgörelser som skall gälla nästa år. Hyreshöjningskraven var i höstas genomsnittligt ca 35 kr. per m? eller över 200 kr. per månad för en trerummare på 75 m?. Krav av denna storleksordning kan inte klaras av de flesta hyresgäster. Till detta kommer kostnadsökningar på grund av devalveringen och andra eventuella kostnadsökningar, t.ex. taxe-, avgiftsoch skattehöjningar som man inte förutsåg tidigare i höst. De uppgörelser som nu har träffats ligger i genomsnitt på omkring 15 kr. per m? eller ca 100 kr. per månad i hyreshöjning för en normallägenhet.

per m?.

Vi har föreslagit — utöver regeringens förslag till underhållslån och stöd till outhyrda lägenheter — att extraupptrappningen av de garanterade räntorna skulle slopas och att ränteoch amorteringsfria lån skall lämnas för att täcka det medelsbehov som kvarstår efter slutförda hyresförhandlingar. Det vore ett effektivt och enkelt sätt att stoppa nya hyreshöjningar. Hyreshöjningarna på grund av devalveringen är svåra att beräkna, men har av bostadsministern för en tid sedan under ett meningsutbyte här i kammaren uppskattats till inte mer än en fjärdedel av vad kostnadsökningarna i övrigt medför. Men devalveringseffekterna blir ändå så betydande för många hushåll att något ytterligare utrymme utöver de effekterna egentligen inte finns. Man kan uppskattningsvis tala om att det torde komma att handla om ungefär 50 kr. i månaden som kan hänföras till s.k. devalveringseffekter. Något större utrymme utöver det finns inte hos många av hushållen. Herr talman! Eftersom de tillfälliga hyresrabatterna och förlustgarantierna enligt regeringsförslaget skall utgå för den nyoch ombyggnad som påbörjas under 1983 och 1984, inkl. projekt som har påbörjats under hösten, har dessa nästan inte fått några hyresdämpande effekter i de nyligen genomförda och fortfarande aktuella hyresförhandlingarna. Någon sänkning av de höga inflyttningshyrorna kan inte påräknas, och hyresrabatterna löser inte nu de här problemen. Dessutom sägs det i regeringsförslaget att hyresrabatterna inte skall få påverka bruksvärdeshyrorna, utan de skall räknas bort då det gäller s.k. jämförelsehyror. Möjligheten att med hjälp av hyresrabatterna skapa större rättvisa mellan allmännyttiga och privata hyreshus vid hyressättningar enligt bruksvärdessystemet har man därigenom missat. Därmed minskar också hyresgästernas möjligheter att dra nytta av bruksvärdessystemet för att stoppa hyreshöjningarna, och hyrorna kommer att fortsätta att skruvas upp. På den punkten är regeringsförslaget så dimmigt och motsägelsefullt att det, såsom också framhålls i det särskilda yttrandet i utskottsbetänkandet, troligen dess bättre i praktiken kommer att bli svårt att räkna bort de eventuella hyresrabatterna vid en s.k. bruksvärdesjämförelse. Jag skall inte närmare gå in på frågan i det här sammanhanget, men det är mycket svårt att ur propositionen utläsa hur det hela egentligen skall kunna klaffa. Det är bra att underhållslån i någon form återinförs i enlighet med hyresgäströrelsens och vpk:s krav. Som vi tidigare har anfört kan dessa lån avsevärt påverka hyrorna och för år 1983 har de vid olika förhandlingar i flera fall kunnat sänka höjningsanspråken med omkring 10 kr./m?. Det visar på betydelsen och nödvändigheten av att ha ett dyligt stöd. Självfallet kvarstår från vpk:s sida kravet på mer än temporära åtgärder i syfte att minska underhållskostnader och därmed pressa ned hyrorna. Herr talman! Föreslagna förbättringar då det gäller bostadsområden som tidigare haft svårigheter att erhålla bidrag ligger också i linje med vad vi tidigare har föreslagit. Bidraget till vissa energibesparande åtgärder är också Nr 54 positivt, inte minst genom sina sysselsättningsskapande effekter. Fredagen den Aven förslagen om stöd till outhyrda lägenheter är positiva. Det är bra att 17 december 1982 regeringen nu föreslår en form av stöd igen, som vpk ganska nyligen var ensamma om i riksdagen att vilja bibehålla och återinföra. Stödet, som av bl.a. fördelningspolitiska skäl och rättviseskäl i övrigt borde vara självklart, får också en viss hyresdämpande effekt för många hyresgäster hos bostadsföretag med en stor andel outhyrda lägenheter. Kostnaderna för att genomföra förslagen i vpk-motionen nr 127 skulle enligt våra beräkningar komma att uppgå till omkring 850 milj.kr. utöver regeringsförslagens ca 200 miljoner för 1983. Nu vet vi, efter det att många uppgörelser har träffats, att kostnaderna skulle bli betydligt mindre. Förslagen kan finansieras genom en sådan hyreshusavgift som regeringen föreslog och som vi beslutade om under gårdagen och som i propositionen har beräknats ge intäkter om 790 milj.kr. första året. Hela intäkten från hyreshusavgiften borde, enligt vår mening, omfördelas till allmännyttans hyreshus som ett led i en kostnadsutjämning mellan olika upplåtelseformer och årgångar. De förändringar beträffande hyreshusavgiften som vi föreslog i vår särskilda motion, som i går avvisades, innebar att intäkterna skulle ha ökat till omkring 1 300 milj.kr. Vi beklagar att våra förslag till stödåtgärder för landets hyresgäster, finansierade på sätt som vi har föreslagit, nu har avvisats av civilutskottets majoritet. Ett kraftigt stöd till hyresgästerna, stopp för hyreshöjningar, rättvisa i boendet är de krav som hundratusentals hyresgäster ställer, och som de hoppas och förväntar sig att den nya regeringen och riksdagsmajoriten skall tillmötesgå. Oavsett utgången i det ärende som vi nu behandlar kommer vänsterpartiet kommunisterna att fortsätta kampen för de här kraven, så att förhoppningarna och förväntningarna snarast möjligt skall kunna uppfyllas. Herr talman! Jag yrkar bifall till vpk-reservationerna i civilutskottets betänkande 8.

Herr talman! Gårdagens beslut om hyreshusavgift skapar ett ekonomiskt utrymme för reformer inom bostadsområdet. Vi skall nu avgöra på vilket sätt dessa pengar kan komma till användning på ett vettigt sätt. Regeringen har föreslagit en rad åtgärder i sin proposition som i sedvanlig ordning har beretts i civilutskottet. Det gäller bl.a. att skapa sysselsättning i byggbranschen, men även att bygga bostäder i främst bristorterna. Samtidigt gäller det att minska bostadskostnaderna i nybyggda hus. De förslag som nu diskuteras innehåller ett flertal åtgärder för att komma till rätta med de rådande olägenheterna på bostadsmarknaden. Temporära hyresrabatter skall införas för att stimulera nyproduktion och ombyggnader och avser lägenheter i hyresoch bostadsrättshus. Nyeller ombyggnader skall påbörjas under åren 1983-1984 och rabatterna utgår på 105 bristorterna som mest med 60 kr. per kvadratmeter. Jag tar nu inte upp de bestämmelser som skall gälla under tiden för genomförandet av dessa hyresrabatter. Det viktiga är att statsmakterna efter en lång period av passivitet tar tag i dessa problem. Utskottets majoritet har godtagit regeringens uppläggning av hyresrabatterna som ett medel för att nå de uppsatta målen om ökat bostadsbyggande på vissa orter och för att med temporära hyresrabatter hålla hyrorna dämpade i nyproduktionen. Reservationerna är dels från moderata samlingspartiet, som sin vana trogen är mot det mesta som föreslås för att främja aktiviteter på bostadsmarknaden, dels från centern och folkpartiet som säger nej till rabatter när det gäller nybyggnader. Det råder här en nyansskillnad, om man skall ta centerns och folkpartiets skrivning på orden, därför att egentligen är man emot rabatter även när det gäller ombyggnad, detta, som det heter i reservationen, av principiella skäl. Man pläderar dessutom för fortsatta stimulansåtgärder inom ramen för det nuvarande ombyggnadsbidraget. Kjell Mattsson anmärkte i sitt inlägg på att Stockholm skulle få del av de föreslagna stimulansåtgärderna i form av hyresrabatter. Vi skall då komma ihåg att Stockholm är en mycket utpräglad bristort när det gäller bostäder. Här finns det över 40 000 personer som söker en lägenhet. Av dessa är ett mycket stort antal ungdomar under 25 år. Meningen med regeringens förslag om hyresrabatter är ju att stimulera hela produktionen, även när det gäller ombyggnader. Det är alldeles uppenbart att regeringen har träffat rätt, eftersom Stockholm är en av de kommuner som kan ta i anspråk de föreslagna hyresrabatterna. Däremot har de tre borgerliga partierna i civilutskottet förenats i en reservation mot regeringsförslaget om hyresförlustgaranti. Bakgrunden till den föreslagna åtgärden är att stimulera tveksamma kommuner att sätta i gång nya projekt. I vissa fall kan det finnas risk för att de lägenheter som byggs inte omedelbart kan uthyras och då ställer samhället under vissa förutsättningar upp med en förlustgaranti. Denna garanti omfattar lägenheter i hyresoch bostadsrättshus som påbörjas under åren 1983 och 1984. Utskottets majoritet avvisar de invändningar som de borgerliga reser mot förslaget om hyresförlustgaranti, som ju har betydelse för orter där uppenbara behov av ytterligare stödåtgärder är klart uttalade. Antalet outhyrda lägenheter har ökat och i många kommuner och bostadsområden är andelen mycket hög. Den 1 september 1982 var drygt 27 000 lägenheter i allmännyttiga bostadsföretag outhyrda. Självfallet innebär detta en stor påfrestning på företagens och kommunernas ekonomi. Det är därför ett välkommet regeringsförslag att stimulera kommunerna att bygga om dessa lägenheter till lokaler av annat slag. Därmed får de behålla såväl bostadslån som räntegarantierna. Beslut om dessa lån föreslås få fattas inom en ram av 25 milj.kr. och gäller i första hand för områden där problemen med outhyrda lägenheter har funnits under minst tre år och verkar vara bestående. Moderaterna har i reservation 3 yrkat avslag på regeringsförslaget. Särskilda stödåtgärder föreslås också för de värst drabbade företagen, vilka haft ett stort antal lägenheter outhyrda under lång tid. Ett särskilt stöd skall kunna lämnas till sådana bostadsföretag under förutsättning att åtgärdsprogram för att komma till rätta med hyresförlusterna utarbetas i samråd med kommunerna. För dessa stödåtgärder begär regeringen ett reservationsanslag på 50 milj.kr. Kerstin Ekman var i sitt inlägg misstänksam mot regeringens proposition på vitala punkter. Hon sade att med subventioner löser man inga problem, man bara maskerar dem. Bättre kunde ingen moderat ha uttryckt sig om subventionspolitiken. Men var skulle huvuddelen av svenska folket ha stått i dag, om vi inte med subventioner hade medverkat till att skapa en modern bostadspolitik med möjlighet för var och en att efterfråga en modern bostad? Jag tycker att man skall välja orden litet när man företräder en liberal uppfattning — om Kerstin Ekman gör det i denna fråga. Det har tidigare funnits många beröringspunkter mellan socialdemokratin och folkpartiet när väsentligheter i bostadspolitiken har utformats, och det vore utmärkt om vi kunde behålla de kontakterna, så att vi fick en bred majoritet bakom en modern bostadspolitik. I reservation 4 för moderaterna fram uppfattningen att något stöd inte skall utgå. Kommuner med outhyrda lägenheter får skylla sig själva — det är slutsatsen av moderaternas argumenterande. Centern och folkpartiet hari en gemensam reservation tyckt att andra vägar för att lösa dessa problem borde prövas, bl.a. vid fördelning av skatteutjämningsbidraget. Hur detta skulle ske lämnas för säkerhets skull outtalat. En ny form av underhållslån utanför statsbudgeten föreslås av regeringen. Riksbanken ställer 900 milj.kr. till förfogande, och lånen skall kunna lämnas till alla statligt belånade hyreshus som har färdigställts under perioden 1958-1975. Den garanterade räntan skall första året bestämmas till 7,5 96 för att sedan årligen höjas med 0,5 26 på aktuell låneskuld. Även här reserverar sig moderaterna mot förslaget i dess helhet. Centern vill i sin reservation ha en snabbare uppräkning av den garanterade räntan, som skall höjas från 0,5 till 0,75 procentenheter. I en alldeles egen reservation anser folkpartiet att subventionsfria underhållslån skall finansieras över statsbudgeten. Inget annat parti i den här riksdagen har en sådan tilltro till kapaciteten hos statsbudgeten som just folkpartiet. Man tror tydligen att där finns obegränsade resurser som kan användas till litet av varje. Slutsatsen av centerförslaget är att en höjning av den garanterade räntan innebär ytterligare hyreshöjningar, men det har centerns företrädare Kjell Mattsson aktat sig för att nämna i sitt inlägg i debatten. Herr talman! Den kraftiga satsningen på stimulansåtgärder innehåller en rad förslag, som känns igen från tidigare debatter. Det gäller bokföring av underhållslån hos de allmännyttiga bostadsföretagen och höjning av högsta bidragsbelopp för boendemiljöbidrag. I reservationerna 7 och 8 yrkar moderaterna avslag på propositionen. När det gäller en temporär vidgning av tillämpningsområdet för boendemiljöbidrag föreslår regeringen att höjda bidrag skall kunna lämnas på grund av de sociala förhållandena i området eller för att andelen outhyrda lägenheter är hög. Här har moderaterna lyckats få med sig folkpartiet i reservation 9. Reservation 10, som rör ramen för bidrag till förbättring av bostadsmiljön, ägs av moderaterna och folkpartiet, medan reservation 11 om bidrag till vissa energibesparande åtgärder helt och hållet är moderaternas envetna kamp mot regeringens proposition. I en senare reservation har moderaterna reserverat sig till förmån för en egen motion med krav på en översyn av hyressättningssystemet. Vpk föreslår i en reservation att den i våras beslutade extra upptrappningen av de garanterade räntorna skall återkallas vad gäller de allmännyttiga bostadsföretagen. Det skulle enligt reservanterna leda till betydande hyressänkningar. Men utskottet avvisar kravet och finner inte tillräcklig anledning att ändra beslutet om upptrappningen av de garanterade räntorna. Likaså reserverar sig vpk till förmån för en egen motion med krav på ett ökat stöd till de allmännyttiga företagen i form av ett ränteoch amorteringsfritt lån. Därmed skulle hyreshöjningarna kunna hållas tillbaka. Utskottet hänvisar till att möjliga förändringar av samhällsstödet torde komma att belysas av den bostadspolitiska utredning som i dagarna har påbörjat sitt uppdrag. Herr talman! Det är bra att vi nu på riksdagens bord har ett förslag, som i viktiga avseenden kommer att få betydelse för hela byggbranschen. Åtgärderna får dock inte vara en slutprodukt. Ytterligare resurser måste successivt tillföras bostadsområdet. Det är därför en anmärkningsvärd likgiltighet som de borgerliga i mångt och mycket visar propositionsförslagen. Kan möjligen den långa passiviseringsperioden under i varje fall den borgerliga regeringens sista år ha medfört att partierna i mitten givit upp varje hopp om en satsning på bostadspolitiken enligt riktlinjerna i regeringens proposition. Herr talman!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
Herr talman! Bara en replik till Oskar Lindkvist. Han och andra socialdemokrater har upprepade gånger stått i denna talarstol och ondgjort sig över den bostadssociala nedrustning som de borgerliga regeringarna har bedrivit.

Nej, dessa åtgärder är ingenting annat än bostadspolitisk kosmetika, som socialdemokraterna är tvungna att ställa upp med, därför att man har givit vallöften av denna karaktär. Sedan talar socialdemokraterna om nödvändigheten av att öka byggandet och att detta skulle vara så angeläget för Stockholm. I Dagens Nyheter stod för några dagar sedan en artikel, som byggde på Storstockholms planeringsnämnds prognoser. Där sägs att det byggs för många bostäder i Storstockholm just nu och att risken är stor för att antalet tomma lägenheter kommer att öka under nästa år. Utan några stimulansåtgärder är ett ökat bostadsbyggande på gång. Vi kan då inte begripa varför man i detta område, som trots allt är det mest expansiva, dessutom skall sätta in extra subventioner och eventuellt garantier för att få lägenheterna uthyrda i fortsättningen. Vi tycker att det är en fullständigt felaktig användning av statens resurser, som nu även Oskar Lindkvist börjar inse är knappa. Socialdemokraterna genomför nu en ekonomisk politik som innebär den snabbaste neddragningen av hushållens levnadsstandard på mycket mycket länge, samtidigt som vi kan räkna med små löneökningar. Att då tro att man skall få en stark efterfrågan på bostäder och kalkylera med att de här reformerna skall innebära ett ökat bostadsbyggande, tycker jag är märkvärdigt. Jag är tvärtom övertygad om att den socialdemokratiska politiken kommer att medföra att hushållen blir mycket tveksamma till att bestämma sig för nya och dyrare bostäder. Vi menar alltså att det inte finns någon anledning att tillgripa de åtgärder som Oskar Lindkvist talar för. Avslutningsvis vill jag bara säga att det är självklart att ett högre ränteläge betyder högre hyror. Det finns ingen anledning att sticka under stol med det.
Herr talman! Jag sade faktiskt inte någon gång i mitt anförande att centerns förslag innebar en social nedrustning. Däremot uttalade jag besvikelse över att centern inte mera helhjärtat ställde upp på regeringens proposition, när det nu äntligen läggs fram ett förslag för att få fart på bostadsbyggandet och över huvud taget få en ökad stimulans för hela byggbranschen. Det var huvudlinjerna i mitt anförande. Någon speciell anklagelse i det här sammanhanget för social nedrustning har jag inte riktat mot centerpartiet. Kjell Mattsson sade slutligen att det är självklart att om man höjer räntan så medför det högre hyra. Jag frågar: Hur mycket innebär centerns förslag om räntehöjning i form av högre hyra? Det är ju väldigt intressant. Sedan är det alldeles klart att centern har en benägenhet att alltid hacka på Stockholm. Stockholm är utgångspunkten för resonemangen om glesbebyggelse, decentralisering osv. Faktum är att vi har i Stockholmsområdet en stor efterfrågan på bostäder. Det räcker inte med att citera Storstockholms planeringsnämnd. Det befriar inte Stockholms kommun och några andra kommuner i Stockholmsområdet från en skriande brist på bostäder. Och det är inte bara fråga om en stor efterfrågan. Det är ju också fråga om mycket kraftigt ökade produktionskostnader i Stockholm, med mycket höga hyror. Regeringens förslag är tillkomna för att också dämpa hyreshöjningarna som är ett resultat av det höga kostnadsläget. Därför är det ganska naturligt att man gör ett förslag som omfattar Stockholm när det gäller hyresrabatterna.

Herr talman! Jag vill i mitt inlägg beröra de kommande effekterna av proposition 1982/83:50, bilaga 5, i de avsnitt som berör orter med överskott på lägenheter och orter med lägenhetsbrist i anslutning till orter med överskott på lägenheter. Enligt propositionen är temporära hyresrabatter motiverade av hänsyn till sysselsättningsläget i byggbranschen och till behovet av en tillräcklig produktion av bostäder främst i bristorterna. Bägge motiven är mycket vällovliga. På orter där överskott på lägenheter råder och där således hyresrabatt ej utgår på nyproducerade lägenheter är det därför viktigt att de stimulerande åtgärder som föreslås i propositionen utnyttjas maximalt, av hänsyn till sysselsättningsläget i byggbranschen. Som framgår av propositionen uppstår ett särskilt problem i samband med begreppet bristort i anslutning till orter med överskott på lägenheter. Som exempel nämns Malmöregionen och Göteborgsregionen. Regeringen kommer vid behov att ange vad som är att betrakta som bostadsförsörjningsområde. Under rubriken Åtgärder för bostadsområden med stor andel outhyrda lägenheter har enligt bostadsministern övervägts ett införande av en bestämmelse i bostadsfinansieringsförordningen, om att ansökningar om bostadslån skulle kunna avslås om det finns uppenbar risk för att tillkomsten av bostäderna skulle öka antalet outnyttjade lägenheter och därmed försämra förhållandena i ett visst område. En begränsning av bostadsbyggandet inom ett gemensamt bostadsförsörjningsområde bör i första hand uppnås genom frivilliga överenskommelser mellan kommunerna. Kommunerna är enligt förordningen om kommunala bostadsförsörjningsprogram skyldiga att samverka och samråda när bostadsförsörjningsprogram upprättas. Bostadsministern ämnar föreslå regeringen att den ger länsbostadsnämnderna i uppdrag att ta initiativ till ytterligare överläggningar med berörda kommuner. Det är min förhoppning att dessa överläggningar ej avvaktar kommande hösts bostadsförsörjningsprogram utan snarast kommer till stånd och att byggarnas och byggnadsarbetarnas synpunkter i dessa områden beaktas. Inom dessa områden kan råda stor inomregional obalans. Som exempel kan nämnas Göteborgsregionen, där två kommuner har överskott på lägenheter, medan situationen i de övriga nio kommunerna, som ingår i regionen är den omvända. De flesta kommunerna har långa köer av bostadssökande, egna kommunbor, som vill ha bostad i sin hemkommun. Främst är det ungdomar och äldre. Det är viktigt att de äldre kan få möjlighet att bo kvar på hemorten och ej tvingas lämna invanda miljöer. Detsamma gäller för ungdom, som vill bosätta sig i de områden där de har sina föräldrar och sina vänner och kan välja en god boendemiljö och uppväxtmiljö för sina barn. I dag råder ingen enighet i dessa frågor i Göteborgsregionen. Göteborgs kommun vill av förklarliga skäl hålla nere byggandet av nytillkommande lägenheter i regionen, därför att man har överskott på sådana, men vill ändock bygga merparten av de nytillkomna. Förorterna i sin tur vill bygga i fatt sina långa köer, där kommunbor som söker lägenheter väntar på bostad. De har tryck på sig att bygga ut de bostäder kommuninnevånarna kräver och tycker att den mångåriga eftersläpningen nu kan byggas i fatt i dessa kommuner, och på så sätt även ge sysselsättning för byggbranschen. Jag vill avsluta mitt anförande med den förhoppningen att bostadsministern beaktar dessa synpunkter vid den fortsatta handläggningen och tar sig en extra funderare över situationen i Göteborgsregionen.

Herr talman! Med hänvisning till motion 133 av Britt Mogård m.fl. och med hänvisning till motiveringarna i reservationerna 1 och 4 ber jag att få yrka bifall till desamma. Jag vill därutöver, herr talman, uttrycka ett beklagande över att den utredning som har aviserats i propositionen om presstödets framtida struktur icke, enligt tidningsuttalanden av det ansvariga statsrådet, tycks bli parlamentarisk.
Herr talman! Presstöd är nödvändigt, men låt mig ställa frågan om det är nödvändigt med flera presstödsbeslut samma år. Jag tycker att detta var en onödig proposition. Vi skall därför inte heller ha någon onödig debatt. Jag ser fram emot att vi, när budgetpropositionen föreligger, kan ta en rejäl överläggning om presstödets framtid. Det finns bara en sak som jag, innan jag lämnar talarstolen, vill anföra till riksdagens protokoll: Jag vänder mig mot att man i propositionen framhäver storstadspressens stora betydelse för opinionsbildningen. Enligt min mening spelar landsortspressen precis lika stor roll för mångfalden och tankeutbytet i vårt samhälle. Men den debatten får vi ta nästa år. Herr talman! Jag nöjer mig med att yrka bifall till reservationerna nr 2 och 4.

Herr talman! Folkpartiet menar att en samlad redovisning av dagspressens ekonomiska läge och problem måste göras inom en allmän översyn av presstödet. Vi anser att representanter för de politiska partierna bör delta i denna översyn. Med hänvisning till den redovisning som finns i betänkandet över reservationerna yrkar jag bifall till reservationerna 1 och 3. Vid bifall till dessa reservationer yrkar jag också bifall till reservation 5.
Herr talman! Den proposition som vi nu behandlar har två inslag. För det första gäller det ett förslag om en 15-procentig uppräkning av presstödet till lågtäckningstidningar inom storstadspressen. Det rör sig här om en kategori lågtäckningstidningar med särskilt stora kostnader, och det är därför nödvändigt med en uppräkning av detta stöd under innevarande år. För det andra gäller det ett förslag om en dämpning av tröskeleffekterna inom det mycket komplicerade presstödssystemet. Vi är överens med centern och moderaterna om detta, medan det däremot finns en borgerlig reservation mot den 15-procentiga uppräkningen av presstödet för lågtäckningstidningar. Utskottet återkommer till frågan i samband med att ett nytt förslag läggs fram nästa år i budgetpropositionen. Då får vi också närmare diskutera den tankegång som finns redovisad i den föreliggande propositionen om tillsättandet av en utredning. Jag ber med det anförda att få yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.

Herr talman! Med hänvisning till vad som anförs i regeringens proposition Fredagen den samt de överläggningar kring denna som förevarit i utskottet och som 17 december 1982 utskottskansliet så förtjänstfullt har nedtecknat i detta betänkande från trafikutskottet, nr 1982/83:5, vill jag yrka bifall till hemställan i nämnda för att förbättra Jag har också en förhoppning att riksdagen skall kunna ta detta beslut utan skatteuppbörden

Herr talman! Vi vet alla att det är stora belopp som undandras från beskattning. För att i någon mån komma till rätta med skatteundandragandet har regeringen väckt några förslag som hänvisats till skatteutskottet. Som bakgrund till propositionen ligger skatteindrivningsutredningens-— ett hemskt ord — förslag till åtgärder. Som så många gånger förr gäller det här att 115 för att förbättra skatteuppbörden göra en avvägning mellan det önskvärda i att reformera och effektivisera en förvaltning och vad som kan vara rättvist och billigt. Det är två förslag som vi moderater inte har kunnat acceptera. Det första angår storleken av den restavgift som minst skall tas ut när en skatt eller allmän avgift inte inbetalats inom föreskriven tid. Skatteindrivningsutredningen har föreslagit att det lägsta belopp som skulle tas ut skulle höjas från 10 kr. till 100 kr. Tydligen tyckte regeringen och skatteutskottets majoritet att det var i saftigaste laget, för man nöjde sig med att föreslå en höjning till 50 kr. — ”ej avprutades mycket, hälften dock prutades strax”, som det står i Runebergs Älgskyttarne. Vi moderater tycker att även en höjning till 50 kr. är för mycket. Det innebär en höjning med 500 26. Det måste betraktas som stötande, särskilt i de fall där restavgiften överstiger skatteskulden. Vi föreslår i stället att den lägsta restavgiften höjs från 10 kr. till 15 kr. Det andra förslag som vi inte kan biträda är att uttaget av preliminär B-skatt skall höjas med 20 9 till 120 96 av den slutliga skatten för inkomsten två år tidigare. Det kan sålunda sägas att om förslaget genomförs, har man skrivit in i lagtexten att man räknar med en inflation på 10 96 per år. Detta kan vi inte godta och inte heller den mera moderata höjningen till 110 90, som skulle motsvara en femprocentig inflation. Inkomstutvecklingen för företagen och egenföretagarna har regelmässigt inte varit lika positiv som den varit för de flesta löntagare. Ytterligare bördor kommer att läggas på företagen i form av höjda arbetsgivaravgifter och löneskatter. Dessutom kommer en höjning av B-skatteuttaget säkerligen att medföra ett ganska stort antal jämkningar med åtföljande arbetsbelastning för de lokala skattemyndigheterna. Vi har vidare anledning att kritisera att den föreslagna skatteuttagshöjningen inte varit föremål för någon sedvanlig remissbehandling. Följaktligen yrkar vi avslag även på denna punkt i propositionen och således bifall till reservationerna 1 och 2 vid skatteutskottets betänkande nr Uu;

Herr talman! I proposition 53 föreslås en höjning av den preliminära B-skatten. Det skall tillgå så, att preliminär skatt debiteras med 120 96 av föregående års slutliga skatt. Vi anser detta vara en för hög uppräkning. Av både administrativa och statsfinansiella skäl är en uppräkning med 10 96 tillräcklig. I propositionen redovisar departementschefen farhågor för att en ökning av antalet preliminärdeklarationer kan bli fallet. Vår uppfattning är att risken är mycket stor för att antalet preliminärdeklarationer drastiskt ökar i och med utskottsmajoritetens förslag. Det innebär då en ökad arbetsbelast ning för de lokala skattemyndigheterna. Dessa får mindre tid för sin Nr 54 viktigaste uppgift, nämligen granskningen. Fredagen den Det blir alltså det byråkratiska arbetet som ökar. Det här förslaget är 17 december 1982 vidare inte det enda från regeringen som medför en ökad arbetsbelastning för skattemyndigheterna. Skattereduktionen för fackföreningsavgifter bidrar också till detta. Arbetet under mittenregeringens tid var ju i stället inriktat på att minska byråkratin och att förenkla taxeringsarbetet, t.ex. genom schablonavdrag. En ökning när det gäller de preliminära deklarationerna kan också innebära en lägre preliminärskatt för många, och den preliminära debiteringen kan då minska i stället för att öka. Vi anser att reservationens förslag om att uppräkna slutskatten med 10 92 är bättre av såväl administrativa som statsfinansiella skäl. Men framför allt ger det en mer rättvis avvägning mellan preliminär och slutlig skatt. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 3 vid skatteutskottets betänkande 1982/83:11.
Herr talman! Systemet med restavgifter har flera funktioner att fylla. I första hand bör det öka intresset för betalning vid uppbördstillfället. Avgiften skall alltså verka som ett påtryckningsmedel för att förmå den betalningsskyldige att erlägga skatt inom föreskriven tid. Restavgiften måste vidare tillgodose intresset av att staten erhåller en rimlig ersättning för indrivningskostnaden. Ytterligare en funktion som avgiften skall fylla är att den bör ge staten ersättning för den ränteförlust som försenad inbetalning innebär. En höjning av restavgiften från 4 till 6 96, som föreslås i proposition 53, råder det enighet om i utskottet. När det gäller frågan om vilket minsta belopp som bör utgå, finns det emellertid delade meningar. I propositionen föreslås att minimibeloppet höjs från 10 kr. till 50 kr., vilket en stor majoritet av utskottet även ställt sig positiv till. Moderaterna däremot har i sin reservation nr 1 yrkat att minimiavgiften bör vara 15 kr. Skatteindrivningsutredningen har i sina beräkningar kommit fram till att minimiavgiften bör vara minst 100 kr. Det motiveras med att beloppet bör vara ersättning till staten för kostnaderna att driva in de uteblivna inbetalningarna. En höjning till 50 kr. får därför anses vara mycket moderat, enligt min mening. En höjning till endast 15 kr., som moderaterna föreslår, skulle förmodligen inte ge någon effekt alls som pådrivningsmedel för att få in debiterad skatt inom föreskriven tid. Det är ju ändå så, att om någon skattskyldig tycker att restavgiften blir för betungande, kan han lätt undgå den pålagan genom att uppfylla sin skyldighet att betala sin skatt i rätt tid. Då får han ingen restavgift alls. När det gäller frågan om ett förhöjt uttag av den preliminära B-skatten, anser vi från utskottsmajoriteten — med hänsyn till det rådande underuttaget av B-skatt— att en förhöjning med 20 96 tillgodoser syftet att i möjligaste mån få en överensstämmelse mellan den preliminära och den slutliga skatten. 117 för att förbättra skatteuppbörden Med rådande betalningsrutiner vet vi att staten årligen gör stora ränteförluster. Som påpekas i proposition 53 är det betydande belopp som betalas in efter inkomståret genom fyllnadsinbetalningar eller som kvarstående skatt. Fyllnadsinbetalningarna uppgick år 1981 till 4,9 miljarder kronor, medan den debiterade preliminära B-skatten var 13,6 miljarder kronor. Riksrevisionsverket har beräknat att underuttaget innevarande år kommer att uppgå till ca 7,5 miljarder. Betydande belopp restförs också och blir föremål för indrivning, vilket skapar omfattande arbetsbelastningar för kronofogdemyndigheterna. En höjning av det preliminära B-skatteuttaget ger alltså staten minskade ränteinkomster och förhoppningsvis kronofogden färre indrivningsuppdrag. Med detta vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! I förra veckan debatterade vi här i kammaren frågan om fortsatt prisreglering. Dagens ärende gäller ett förslag från regeringen om utsträckta möjligheter till kreditreglering. Situationen är i stort sett densamma nu som då. På områden där de borgerliga regeringarna inlett en liberalisering bäddar den socialdemokratiska regeringen i stället för fortsatt regleringsekonomi. Det är en kursomläggning som stöds av den socialistiska riksdagsmajoriteten och motarbetas av oss moderater, medan de båda andra borgerliga partierna undviker att ta entydig ställning. Liksom prisreglering verkar kreditreglering snedvridande på resursanvändningen i ekonomin. I längden är det ett hopplöst företag att försöka kontrollera kreditströmmarna och priset på pengar. Om statsmakterna sätter upp någon form av hinder kommer det snart att kringgås. När bankväsendet utsattes för omfattande regleringar uppstod en oreglerad kreditmarknad med finansbolagen som mest framträdande på det institutionella planet. Sedan även dessa förts in under regleringsparaplyet har den oreglerade utlåningsverksamheten pressats ännu längre ut i gråtonade utmarker. Det bestående resultatet är endast en minskad effektivitet i kreditförmedlingen. Syftet med likviditetskvoter, dvs. kravet att bankernas innehav av kassamedel, statspapper och bostadsobligationer skall uppgå till en viss andel av deras totala förbindelser, är att hålla tillbaka utlåningen. När de först infördes, fungerade de också till en tid på avsett sätt. Men så småningom kom bankerna underfund med att de inte behövde dra ner sin utlåning, om de i stället ökade sin inlåning. Det var upphovet till den nu så vanliga specialinlåningen med särskilda villkor, dvs. storinlåning till hög ränta från företag, kommuner och förmögna privatpersoner. Denna förändring har medverkat till att driva upp räntenivån. Den har också — tvärtemot regleringens syfte — kunnat få till följd en ökning av penningmängden, vilket med någon fördröjning värker ut i en förhöjd inflationstakt. Den flitiga användningen av likviditetskvoter sedan 1970-talet har medfört att bankerna alltmer förvandlats till förvaringsplatser för obligationer, medan uppgiften att tillhandahålla lånekapital åt näringslivet i stället anförtrotts offentliga institut med begränsade erfarenheter och mindre kompetens när det gäller kreditprövning. Bankernas årsresultat har i växande utsträckning kommit att bestämmas av den långa räntans utveckling och därmed av kursförändringar i obligationsportföljen. Liksom för många industriföretag har för bankerna finansförvaltningen kommit att framstå som viktigare än huvuduppgiften; i bankernas fall att hopsamla sparmedel och förmedla krediter till näringslivet. Det har länge framstått som uppenbart att det finns en gräns för hur långt obligationsinnehaven i bankerna kan pressas upp. Den gränsen har i lagen satts till 50 20. Det var när man förstod att den nivån snabbt kunde nås som den borgerliga regeringen tillkallade den kreditpolitiska utredningen. I dess slutbetänkande föreslås nu att likviditetskvoterna och andra selektiva regleringsåtgärder skall avskaffas och att man för framtiden främst skall satsa på marknadskonforma styrmedel som kassakrav, diskontopolitik med straffränta och operationer i den öppna marknaden. Ändå har regeringen föreslagit och utskottsmajoriteten tillstyrkt att taket för likviditetskvoter skall höjas från 50 till 55 96. Det sägs, att så länge likviditetskvoter finns som tillåtet kreditpolitiskt medel skall de utnyttjas. Men som Svenska bankföreningen framhållit i en skrivelse till finansutskottet har erfarenheten de senaste åren av ett stort och växande statligt budgetunderskott varit att likviditetskvoter inte längre fungerar som styrmedel för utlåningen. Det naturliga är att regeringen och riksbanken snabbt utvecklar nya metoder för statsskuldens finansiering utanför banksystemet, vilket vid sidan av statsskuldväxlarna måste innebära nya upplåningsformer avsedda för hushållen. Förslaget att man skall höja den maximala likviditetskvoten framstår i dagens situation som ett hårt och onödigt slag i tomma luften. Mot den bakgrunden yrkar jag, herr talman, bifall till den moderata reservation som finns fogad till finansutskottets betänkande 24.

Herr talman! Finansutskottets betänkande 24 behandlar en proposition, där regeringen föreslår att Sveriges allmänna hypoteksbank får rätt att låna upp medel för sin verksamhet inte bara som nu mot obligationer utan även mot kapitalmarknadsreverser. Dessutom föreslås en mindre ökning av den ram som gäller för tillämpningen av likviditetskrav enligt lagen om kreditpolitiska medel. I den moderata reservationen yrkas, som Lars Tobisson redogjort för, avslag på förslaget att höja det högsta tillåtna likviditetskravet från nuvarande 50 till 55 96. Man hänvisar från moderat håll bl.a. till kreditpolitiska kommittén, som i ett betänkande vill slopa likviditetskvoterna som regleringsinstrument. Herr talman! Förslagen från den kreditpolitiska utredningen har ännu inte remissbehandlats. Först när detta har skett blir det aktuellt för regering och riksdag att ta ställning till utredningens förslag. Utskottets majoritet instämmer i propositionens förslag. Om likviditetskravet skall få avsedd effekt som kreditpolitiskt medel är det nödvändigt att höja den gräns vi nu diskuterar från 50 till 55 26. Även beredskapsskäl talar för en sådan Nr 54 förändring. Fredagen den Med det stora upplåningsbehov som föreligger är det emellertid angeläget — 17 december 1982 att på sikt öka upplåningen utanför banksystemet.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

Herr talman! Att kammarens tid nu tas i anspråk för en debatt om närradiofrågor är egentligen helt onödigt. Den proposition i ärendet som har föranlett kulturutskottets betänkande nr 17 borde nämligen aldrig ha blivit framlagd. Riksdagen tog ställning till den fortsatta närradioverksamheten så sent som den 2 juni i år. Även om full enighet inte då rådde — såväl moderater som socialdemokrater fogade reservationer till utskottets betänkande — kan man inte ständigt rycka i ett ärende fram och tillbaka. Försommarens beslut borde ha fått verka någon tid innan ändringar föreslogs. Ännu allvarligare är naturligtvis att propositionen drar utvecklingen i helt fel riktning. Mittenregeringen gav närradion en olycklig mellanställning mellan försöksverksamhet och permanent status. Från moderat sida ville vi ha en klart uttalad permanentning. Men den socialdemokratiska propositionen slår fast att det även fortsättningsvis skall röra sig om en ren försöksverksamhet. Detta markeras genom att den tänkta närradionämnden inte inrättas utan närradiokommittén bibehålls. Vidare är propositionen mycket restriktiv i fråga om utbyggnadstakten. Det framhålls att den ytterligare breddning som kan aktualiseras främst bör motiveras av behovet att ge försöksverksamheten ett så varierat innehåll som möjligt. Enligt moderat uppfattning finns det ingen anledning att lägga sådana restriktioner på utvecklingen. I reservation 1 yrkar vi därför i första hand avslag på hela propositionen och markerar därmed också att ärendet inte borde ha tagits upp vid denna tidpunkt. Skulle kammaren avslå detta yrkande har vi i reservation 2 understrukit att den beslutade närradionämnden verkligen bör inrättas. Reservation 2 är således ett andrahandsyrkande från moderat sida. Man kan fråga sig vad som ligger bakom socialdemokraternas negativa inställning till närradion. Den ger fria organisationer tillfälle att sprida sitt budskap i de mest skilda frågor — politiska, religiösa, kulturella och andra. Föreningarna får ännu en kontaktväg till allmänheten. Medlemmarna aktiveras, de känner en ny entusiasm. Och detta utan att staten behöver satsa mer än mycket marginella ekonomiska resurser. Jämförelsen med sådan verksamhet som kräver hundratals miljoner i statsbidrag för att överleva eller avdragsrätt för medlemsavgifterna för att » säkra sin ekonomiska styrka tränger sig lätt på. Kanske är det just friheten som irriterar. Nya röster gör sig hörda, röster som inte kommer från den stora kollektiva maktapparaten utan som helt självständigt formar sitt budskap. Vi moderater välkomnar den friheten. Socialdemokraterna bekämpar den. För att närradion skall stå mer skyddad mot attacker från socialistiskt håll bör riksdagen ge regeringen till känna att närradion skall ses som ett permanent inslag i den framtida etermediabilden. Detta yrkas i reservation 3: I fråga om utbyggnadstakten har jag tidigare belyst propositionens inställning. Från moderat sida ser vi det som självklart att föreningslivets önskemål skall styra hur snabbt närradion etableras på nya orter. Därav yrkandet i reservation 4. På denna punkt måste jag ställa en direkt fråga till folkpartiets representant i debatten, Jan-Erik Wikström: Var står folkpartiet när det gäller utbyggnadstakten? I konstitutionsutskottet följer man moderaterna, i kulturutskottet socialdemokraterna. Och inga glidande formuleringar kan dölja att detta är två helt olika linjer. Antingen är man för en så fri etablering som möjligt eller också vill man begränsa sig till en försiktig breddning, främst motiverad av att verksamheten anses ha försökskaraktär. Kommer folkpartiets riksdagsgrupp i den följande voteringen att följa sin representant i konstitutionsutskottet Karin Ahrland eller sin representant i kulturutskottet Jan-Erik Wikström? Av tidsskäl avstår jag från att ta upp allemansradion till diskussion. Jag vill endast konstatera att den socialdemokratiska hemställan som återfinns i reservation 5 dels strider mot 5 § radiolagen, dels saknar ekonomisk täckning. Det finns således goda skäl att avslå den. Herr talman! Jag yrkar bifall till de reservationer som de moderata ledamöterna i utskottet har ställt sig bakom och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Med hänvisning till vad som anförs i kulturutskottets betänkande nr 17, som jag förmodar att kammarens ledamöter har tagit noga del av, ber jag att få yrka bifall till reservation 2 och i övrigt till utskottets hemställan i dess helhet.
Herr talman! Kulturutskottet konstaterar i sitt betänkande att utbyggnaden av närradion i allt väsentligt skall fortgå enligt de riktlinjer som riksdagen lade fast våren 1982. Mot bakgrund av den oklarhet i detta avseende som förelåg i propositionen är detta ett viktigt konstaterande. Det bör vara ägnat att förebygga att de meningsskiljaktigheter som i detta stycke finns inom det socialdemokratiska partiet påverkar handläggningen av tillståndsärenden och andra utbyggnadsbeslut inom närradiomyndigheten. Riksdagens beslut nu innebär ett otvetydigt ställningstagande till förmån för en successiv utbyggnad över hela landet utan andra begränsningar än sådana som motiveras av televerkets tekniska resurser och närradiomyndighetens administrativa resurser. Jag noterar att kulturutskottets socialdemokratiska ledamöter har medverkat till detta ställningstagande. All oklarhet beträffande riksdagens inställning till frågan om närradions utbyggnad bör därmed vara undanröjd. Det finns, herr talman, spelregler när det gäller regeringens och riksdagens hantering av Sveriges Radio. Hittills har riksdagen alltid avvisat alla försök att detaljstyra verksamheten inom radio och TV. Det gör kulturutskottet också denna gång, men de socialdemokratiska ledamöterna ger i en reservation bestämda synpunkter på hur verksamheten inom Sveriges Lokalradio skall utformas. Detta hot mot radiobolagens integritet bör med kraft avvisas. Jag hoppas att formuleringarna här snarare är uttryck för en tillfällig förhoppning än för en ny princip från socialdemokratins sida.

Herr talman! Med tanke på tidsaspekten avstår jag från att kommentera närradion. I utskottet är vi, förutom moderaterna, ense i de delar som rör närradion. Jag vill därför kommentera allemansradion. Allemansradion berörs i den aktuella propositionen, där det åter framhålls att det ingår i närradiokommitténs arbete att ta del av och för närradions del utvärdera erfarenheterna av föreningssändningar i lokalradions regi. Med anledning härav har två socialdemokratiska motioner väckts. Förslagen syftar till en fortsatt och utökad försöksverksamhet med allemansradio. I motion 58 ifrågasätts om det är möjligt för närradiomyndigheter att utvärdera erfarenheter av föreningssändningar i lokalradions regi, om försöksverksamheter med allemansradio upphör. I motion 65 uttalas att ytterligare försök med allemansradio bör stimuleras och utvecklas. Endast härigenom kan, säger motionärerna, ett underlag erhållas, som gör det möjligt att förutsättningslöst och rättvisande jämföra olika modeller för radioverksamheten på lokal nivå. Motionärerna föreslår att riksdagen skall göra en framställning till regeringen om ytterligare försök med allemansradio inom lokalradion. Frågan om allemansradion var uppe till debatt två gånger under den gångna vårriksdagen. Socialdemokraterna argumenterade i dessa sammanhang för en förlängd försöksverksamhet för att få ett bättre beslutsunderlag för riksdagens beslut om den lokala radioverksamheten. Socialdemokraternas uppfattning skilde sig från de övriga partiernas i utskottet vad gäller främst verksamhetens omfattning. Reservationsvis framförde vi att det fanns behov av en utbyggd allemansradioverksamhet och att försöken med allemansradio borde genomföras på ytterligare några orter samt att den pågående försöksverksamheten i Ljusdal och Ängelholm borde förlängas. I debatten i våras framgick att centerpartiet hade uppfattningen att föreningsradion ännu ej funnit sina definitiva former. Karl-Eric Norrby sade då bl.a. att det var viktigt att den fortsatta utbyggnaden kan ske i planerade former och med viljan att ta till vara de olika erfarenheter som verksamheten med närradio och allemansradio inneburit. Han framhöll i en kommentar till den socialdemokratiska reservationen angående allemansradion att han som ordförande i närradiokommittén var angelägen att försöken med allemansradio fortsätter så att man i enlighet med direktiven fortlöpande kan utvärdera denna verksamhet. Även Jan-Erik Wikström gav i sin närradioproposition i våras uttryck för att det är värdefullt att verksamheten med allemansradio kan fortsätta ännu någon tid, dock med den preciseringen att det borde ske på gällande villkor. Även han menade att det därigenom skulle bli möjligt att göra jämförelser mellan närradion och allemansradion. Han framhöll att den av honom föreslagna närradionämndenii sin utvärdering borde redovisa erfarenheterna Nr 54 av allemansradions speciella sändningar. Fredagen den Isak torde vi vara ganska överens om att allemansradion har ett stort värde — 17 december 1982 och att det är angeläget att denna typ av försöksverksamhet med lokala radiosändningar kan få fortsätta. Det är beklagligt att enighet nu inte kunnat nås i utskottet om att föreslå riksdagen att ge regeringen detta till känna. Socialdemokraterna har därför i en reservation framfört sin mening att en förlängning och om möjligt en utvidgning av försöksverksamheten med allemansradio bör genomföras. Därmed kan förutsättningslösa och rättvisande jämförelser göras mellan olika modeller för radioverksamhet på det lokala planet. Vi skall med särskilt intresse följa hur vänsterpartiet kommunisterna ställer sig till denna reservation. I sak är ju även detta parti en tillskyndare av en fortsatt försöksverksamhet med allemansradio i lokalradions regi och borde därför kunna medverka till att riksdagen gör denna meningsyttring. Herr talman! Därmed ber jag att få yrka bifall till reservation 5 under moment 8 i utskottets hemställan och i övrigt bifall till utskottets hemställan i momenten 1-7.

Herr talman! Jag vill först klargöra att mitt inlägg kommer att röra sig om den del i betänkandet som gäller allemansradion. Därmed yrkar jag också bifall till den socialdemokratiska reservationen nr 5. Det är frestande att börja detta anförande liksom Jan-Erik Wikström började sitt anförande här i kammaren i tisdags: ”Av detta ärende kan man lära mycket.” Eller som Eva Hjelmström i samma debatt sade: ”Nog har turerna varit många.” Och så fortsatte hon med att två partier hade varit konsekventa — och i det fallet åberopade hon moderaterna och vpk. Men hur är det med konsekvensen från vpk i detta ärende? När vi den 2 juni i år hade allemansradion uppe till behandling här i kammaren, stödde vpk vår reservation. Men när man nu själv har en plats i utskottet, då är allemansradion värd endast ett yttrande från vpk. Här måste ett missförstånd ha förelegat. Som jag vid tidigare tillfällen sagt vid behandling här i kammaren av frågan om allemansradion har jag mycket positiv erfarenhet av det försök som pågår i Ljusdal, ett försök som var en beställning av riksdagen. Vi skall också komma ihåg att denna försöksverksamhet ju kom till stånd med anledning av att riksdagen under våren 1980 begärde att alternativ till den pågående närradioverksamheten skulle utvecklas inom LRAB. Men allemansradioförsöken har bara förekommit inom två geografiska områden och under betydligt kortare tid än närradion. Därför borde det vara rimligt att kammaren anslöt sig till vad man säger i den socialdemokratiska reservationen om behov av en utbyggnad och att försöken med allemansradio borde genomföras på ytterligare orter samt att den pågående försöksverksamheten borde förlängas. 125 Ett av våra starka argument för allemansradion är att den bekostas genoru licensmedel, varför den enskilde kan utnyttja den helt gratis. För glesbygdsbefolkningen har allemansradion många fördelar, bl.a. att den når ut till alla kommuninvånare. Lyssnarsiffrorna för Ljusdal ligger på 38 20 mot närradions 15 96 vid samma tid. Nu säger utskottet ”att försöksverksamheten med allemansradion ges möjligheter att fortsätta”. Det vore intressant att få en liten precisering av vad som menas. Vad menar man när man enbart säger att den ges möjlighet att fortsätta? Herr talman! Från en utredning om försöket i Ljusdal, som gjorts av Lowe Hedman vid Uppsala universitet på uppdrag av LRAB, ”Lokal närradio eller nära lokalradio”, finns mycket intressant att ta del av, som jag skulle vilja ta upp, men tiden tillåter det inte. Några saker måste jag dock ändå få poängtera. Man säger i rapporten att verksamheten i Ljusdal är väl etablerad och inarbetad. Farhågor om att intresset skulle dala efter en intensiv, uppmärksammad inledningsperiod har inte besannats. Tillströmningen av föreningar och enskilda som gör program på eget initiativ är regelbunden och stabil. Under hela försöksperioden har ständigt helt nya programmakare kommit till. Kvinnornas medverkan som programmakare har ökat kraftigt, och könsfördelningen är nästan jämn. I de enskilda programmen dominerar ämnesområdet kultur ganska eftertryckligt — mer än 50 96. Alltså, herr talman: Kommuninvånarna i Ljusdal har blivit ett med allemansradion. Jag vet att man av rädsla för att verksamheten skulle upphöra den sista februari nu låter listor cirkulera för allemansradions bevarande och utvecklande. Jag yrkar bifall till reservation nr 5.

Herr talman! Folkpartiet har till detta betänkande fogat en reservation om slopande av övre åldersgräns för offentliga uppdrag. Utskottets majoritet anser att i regeringskansliet påbörjad prövning av frågan bör avvaktas. Enligt folkpartiets uppfattning är frågeställningen så klar, att riksdagen nu bör kunna ta ställning till principfrågan. Motiveringen finns i motionen 374 och i vår reservation. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen.
Herr talman! Skiljelinjen mellan utskottsmajoritetens skrivning och folkpartireservationen är så hårfin att den inte kan beskrivas, även om jag hade lång tid på mig. Vad som här har sagts innebär att folkpartiet vill skriva till regeringen, medan vi konstaterar att det hela redan är under arbete i regeringskansliet. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag ber att få rekommendera kammarens ledamöter att ta del av den utförliga argumentationen i motion 1981/82:736. Jag är övertygad om att de som gör det kommer att instämma i mitt yrkande om bifall till den till socialförsäkringsutskottets betänkande nr 10 fogade reservationen, som innebär bifall till denna förträffliga motion.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

Herr talman! Det finns många allvarliga erinringar mot förslaget om rätt till avdrag för fackföreningsavgifter. Den formella handläggningen har varit fullständigt otillräcklig. Krav från borgerligt håll i såväl skatteutskottet som konstitutionsutskottet på lagrådets hörande har avvisats. Enligt regeringsformen bör en lag, som är viktig för enskilda eller från allmän synpunkt, remitteras till lagrådet för granskning. Ingen kan påstå att en reform som berör 3,8 miljoner löntagare inte är viktig för enskilda eller från allmän synpunkt. Lagrådsbehandling kan frångås endast om regeringen redovisar föreliggande skäl för riksdagen. Man har i propositionen blott sagt att förslaget är av brådskande natur. Det är inget godtagbart skäl. För detta fordras att avsevärt men skulle uppkomma som en följd av ett dröjsmål. Jag har svårt att tänka mig att det med fog kan påstås att avsevärt men skulle uppkomma, om frågan hade fått vila till dess lagrådet hörts. I det betänkande som producerats efter nattens sammanträde i skatteutskottet påstår socialdemokraterna att ett avsevärt men skulle föreligga, eftersom avtalsförhandlingarna skulle kunna försenas. Jag godtar inte det resonemanget. Först i mitten av januari väntas AD-domen när det gäller PTK och SAF, och innan dess och innan budgetpropositionen läggs fram några dagar tidigare blir det säkerligen ingen fart på avtalsförhandlingarna. Det finns alltså, enligt vår bestämda uppfattning, tid att höra lagrådet under de fyra veckor som står till förfogande, trots mellanliggande julhelg. Frågan om sekretess har inte heller lösts. Den som inte fått avdrag för fackföreningsavgiften har därmed visat att han eller hon inte är med i den fackliga anslutningen. T. o. m. konstitutionsutskottets socialdemokratiska majoritet påpekar att kontrollfrågorna kring sekretessen inte är lösta, och man uttrycker bestämt nödvändigheten av att finna en lösning som inte kränker den enskildes integritet. Socialdemokraterna ger samtidigt sin egen regering en knäpp på näsan genom att påpeka att denna viktiga sekretessfråga inte berörts i propositionen. Man förutsätter att denna fråga noga övervägs av regeringen och att den därefter underställs riksdagen. För att någorlunda smidigt kunna hantera den eventuella avdragsrätten, måste man säkert använda sig av ADB. Därmed är emellertid inte sekretessfrågorna lösta, varför det ter sig mer än egendomligt att den socialdemokratiska majoriteten i konstitutionsutskottet också avvisade kravet att höra datainspektionen — ehuru tid härför fanns. Då vi begärde återremiss därför att handläggningen av denna del av propositionen varit i högsta grad otillfredsställande och inte för att vi ansåg lagförslaget i sak vara olämpligt, avstår jag från att upprepa gårdagens argument i själva sakfrågan. Med det sagda, herr talman, yrkar jag bifall till reservationen vid skatteutskottets betänkande nr 16.
Herr talman! Med hänvisning till det inlägg som jag gjorde i gårdagens debatt om fackföreningsavgifter ber jag att få yrka bifall till reservationen av Knut Wachtmeister m.fl.

Herr talman! Vi hade en sakdebatt om förslaget om skattereduktion för fackföreningsavgifter i går, och jag har ingenting att tillägga utöver vad jag sade då. Beträffande proceduren vill jag först påminna om att det normala är att ett yrkande om lagrådsremiss också bifalls. Vi har framställt ett sådant yrkande i skatteutskottet, och det har avvisats av den socialdemokratiska majoriteten. Den socialdemokratiska majoriteten medger i och för sig att det finns praktiska problem med ett införande av den här skattereduktionen och att man inte haft tillräcklig tid för att få fram ett fullständigt underlag. Riksskatteverket, som vi har lyssnat på, säger att det för att klara proceduren med den här skattereduktionen för fackföreningsavgifter blir Nr 55 nödvändigt att uppgifter om fackligt medlemskap och erlagda fackavgifter Fredagen den läggs på data och att dessa databand görs tillgängliga för riksskatteverket. 17 december 1982 Det betyder alltså, att om ett genomförande skall kunna ske i praktiken, kommer vi att få databand som innehåller uppgifter om vilka människor som Skattereduktion är med i facket, vilka som har erlagt fackliga avgifter och sannolikt också för fackföreningsvilka av fackets medlemmar som tillhör det socialdemokratiska partiet. Jag avgift tycker att detta är en ganska kuslig bild. Konstitutionsutskottet och skatteutskottet pekar också på att förslaget kan medföra risker för den personliga integriteten. Men lika fullt anser man att det inte behövs någon ytterligare beredning eller någon lagrådsgranskning. Motivet är att det skulle medföra ett sådant dröjsmål att förslaget inte kan genomföras i tid. Jag kan inte förstå det argumentet. Ett beslut här i riksdagen, t.ex. i mars nästa år, skulle göra det möjligt att införa denna skattereduktion för inkomståret 1983. En förändring av skattelagstiftningen i för skattebetalarna förmånlig riktning kan ju beslutas retroaktivt. Min slutsats, herr talman, är att det inte finns några sakliga skäl mot en lagrådsgranskning. Jag yrkar därför bifall till reservationen.

Herr talman! I det nya betänkandet från skatteutskottet beträffande viss skattereduktion för fackföreningsavgifter upprepas det redan anförda från betänkande nr 15. Vid den förnyade utskottsbehandlingen i natt framkom inte något krav på ny beredning av frågan. Det krav som restes från utskottsminoritetens sida var att ärendet borde sändas till lagrådet för yttrande. Något annat beredningskrav framkom inte. Utskottet undersökte för ungefär en månad sedan om det skulle vara möjligt att få utlåtande från lagrådet i så god tid att riksdagen kunde ta slutlig ställning till frågan i år. Möjligheten härtill var så osäker att utskottsmajoriteten beslöt att avslå framställningen om lagrådets hörande och i stället försöka belysa frågan på annat sätt. Så har också skett. Vad utskottsmajoriteten uppfattar som avsevärt men på grund av ett dröjsmål är den roll som skatteuttaget spelar för avtalsförhandlingarna. I alla år har man ansett att kunskapen om vilka skatter som kommer att utgå varit av stor betydelse för avtalsförhandlingarna på arbetsmarknaden. I dagens ekonomiska situation är detta dubbelt viktigt, och utskottsmajoriteten anser det vara ytterst allvarligt om vi skulle behöva vänta någon månad inpå det nya året innan visshet kunde erhållas om 1983 års skatteuttag. I själva sakfrågan, dvs. skattereduktionens konstruktion, är egentligen ingenting oklart. Skattereduktion finns redan förut i vårt skattesystem. Avdragsrätt för avgifter till arbetsmarknadsorganisationer finns också. Konstitutionsutskottet har uttalat att det som lagtexten nu är utformad inte finns något att erinra ur integritetssynpunkt. Som underlag för avdraget får inte ligga annat än fackliga avgifter. Kollektivanslutningsavgifter och utgifter för exempelvis försäkringar får inte medräknas. Det är alltså med den 139 nuvarande lagtexten inte någon som helst fara ur integritetssynpunkt.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
Herr talman! Blott två korta kommentarer: Det är inte nödvändigt att beslut om den här avdragsrätten fattas i år. Det framgick klart av Björn Molins anförande. Det hade mycket väl räckt om beslut fattats in på det nya året. Vad Erik Wärnberg säger beträffande sekretessfrågan får stå för hans räkning. Det delas inte av datainspektionen i dess uttalande.
Herr talman! Det står ingenting i utskottsbetänkandet om att uppgifterna skall tas ur något databand när det är fråga om att bevisa att avgiften har erlagts.